Herr talman! Det är med utomordentligt stor tacksamhet man kunnat konstatera att utskottet har ägnat frågan om massmedias inverkan på barns fostran en ingående analys. Utskottsutlåtandet är långtgående i sin insikt om problemen. Man har understrukit det som just herr Wikström var inne på, hur Sveriges Radio har en ny inställning i dessa frågor. Det som gjorde att jag reserverade mig hör samman med att jag önskat att utskottet skulle göra en klarare viljeyttring genom att bifalla utredningskravet i denna motion. När utskottet hänvisar till den livliga debatt som pågår om radiooch TV programmen, där inte minst programmens betydelse för de ungas normbild ning kommer i blickpunkten, kan det enligt utskottets mening förutsättas ”att de opinionsyttringar som härvid kommer till uttryck skall bli av betydelse för utformningen av programpolitiken. Däremot finner utskottet inte sannolikt att en utredning som den av motionärerna föreslagna skulle vara ägnad att leda till praktiska lösningar av de upptagna problemen.” Jag tror, herr talman, att en utredning skulle vara av godo, och till stöd för en sådan uppfattning har jag bl.a. en stark meningsyttring från mitt eget partis kvinnoförbund som i alla fall består av nästan 70 000 mammor och fostrare. Förbundet uppdrog den 25 juni 1969 åt ledningen att göra ett uttalande som gick in på dessa frågor och som jag tycker det finns anledning att peka på som motiv för att jag reserverat mig. I uttalandet sades att TV inte tycks vara medveten om sitt stora ansvar för barnprogrammens utformning. Trots tittaroch insändaropinioner från oroliga föräldrar fortsätter man att sända både våldsserier för barn, politiska barnprogram och program fyllda även av könsfördomar etc. Man efterlyste vidare en svensk undersökning som skulle ta reda på dels vilket slag av program barn i olika åldrar vill se dels hur olika typer av program påverkar dem kortoch framför allt långsiktigt. Motsvarande undersökningar har gjorts utomlands t.ex. av UNESCO och i Finland. I väntan på egna forskningsresultat bör Sveriges Radio beakta dessa undersökningsresultat. Från denna organisations sida vill man alltså få en utredning för att verkligen ta reda på vad barn och ungdomar även i de lägre åldrarna skulle kunna ha för programutbud.

Detta är något som Sveriges Radio nu tycks vara införstådd med, men om kontinuiteten av den verksamheten och uppläggningen vet vi i dag inte så mycket. Detta är bakgrunden till att jag velat yrka bifall till reservationen, som innebär önskemål om en utredning i fråga om massmedias inverkan på barnen. Jag tycker att det är en betydelsefull sak som vi alla här har anledning att försöka sluta upp kring. Här behövs mera forskning och utredningar för att vi skall veta exakt hur våra barn och ungdomar skall tillgodoses av massmedia på de kristna och etiska områdena.

Herr talman! Som framgår av det utskottsutlåtande vi nu diskuterar och som även har framgått av debatten nyss, finns det vissa punkter som vi kan vara ganska eniga om. TV och radioprogrammen har naturligtvis en mycket stor betydelse för de ungas normbildning, och man bör därför vara mycket angelägen om att föra en debatt i dessa frågor som återspeglar önskemålen från den publik som tar del av dessa program. Vi är även överens på vissa andra punkter. Enligt Sveriges Radios avtal med staten skall verksamheten bygga på en princip om opartiskhet och objektivitet. Det är när man börjar diskutera dessa frågor som meningarna går isär. Då man skall försöka bedöma vad som är objektivt blir man ofta subjektiv därför att man i så stor utsträckning bygger på värderingar. Här gör både motionärerna och reservanterna en avvikelse från det principprogram om opartiskhet och objektivitet, som de ansluter sig till, och vill lyfta fram de religiösa frågorna på ett sätt som verkar något monopolistiskt. Man säger sig inte kunna acceptera att livsåskådningsdebatter sänds i sådana program som riktar sig till barn därför att de är så lätt påverkbara att de kan ta skada. Man är emellertid helt benägen att medverka till att sända program av religiös karaktär som ju också innefattar livsåskådningsfrågor och som naturligtvis då också påverkar barnens utveckling. En sådan inställning vittnar inte om objektivitet, när man alltså vill förhindra det som man kallar för negativa programinslag. Det finns vissa totalitära stater som driver denna fråga mycket hårt. Man säger t.ex. om religionen att den må fritt utövas, men man får inte föra propaganda för den. Det här påminner litet grand om det. Man får sända program om livsåskådningsfrågor, även icke kristna, men man får icke föra propaganda för dem i radio och TV. Det är enligt min uppfattning ganska farliga tendenser som kan spåras bakom tankegångarna i motionen liksom i reservationen. Med den utformning som både motionen och reservationen har fått och med de yrkanden som där förekommer har allmänna beredningsutskottet inte ansett sig kunna tillstyrka ett bifall till förslagen. Detta är helt enkelt inte möjligt om man vill slå vakt om principen att Sveriges Radio skall föra en opartisk och objektiv programpolitik, vilket ju är fastslaget i radiolagen och inskrivet i avtalet med staten. Med detta som bakgrund, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har anslutit mig till utskottets utlåtande, men det är inte som herr Hedlund säger att det i radiolagen och i avtalet mellan staten och radion bara talas om opartiskhet och saklighet. Det är en betydligt mer utförlig text än så. Bl. a. finns det ett entydigt omnämnande att Sveriges Radio är skyldig att ”i skälig omfattning tillgodose olika intressen i fråga om bland annat religion”. Det är klart att t.ex. gudstjänster har en delvis propagandistisk karaktär. Så rog är problemet åtskilligt mer nyanserat än herr Hedlund framställde det. Herr Hedlund och jag intar i dag tydligen samma ståndpunkt, men våra motiveringar överensstämmer verkligen inte. Jag har velat framhäva att Sveriges Radio själv har blivit mer generös på denna punkt och tolkar avtalet med staten och radiolagen på ett annat sätt än tidigare. Det anser jag glädjande.

Herr talman! Låt mig bara tacka för det utlåtande som allmänna beredningsutskottet har avgett med anledning av min motion om abortförebyggande åtgärder. Två upplysningar ges nämligen i detta utlåtande: Abortkommittén, som snart framlägger sitt betänkande, kommer inte bara att presentera ett mycket omfattande - utredningsmaterial utan också att föreslå kraftfulla abortförebyggande åtgärder. Det finns alltså anledning att i det sammanhanget återkomma till en mera utförlig debatt på just denna punkt. Allmänna beredningsutskottet nöjer sig emellertid inte med denna upplysning utan gör något så ovanligt som att lämna en klar anvisning om att högre anslag än det som nu utgår till abortförebyggande åtgärder bör föreslås i januari månad. Efter denna propå från utskottets sida är det självfallet naturligt att saken på nytt aktualiseras, varvid jag räknar med stöd av dem som nu deltagit i behandlingen av detta ärende i allmänr a beredningsutskottet.

Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 30 november till och med den 13 december 1970 för deltagande i FN:s generalförsamlings tjugofemte ordinarie möte.

Herr talman! Den fruktansvärda katastrofen i Östpakistan kan verka förlamande på våra sinnen men får inte förlama vår handlingskraft. De insatser som gjorts av de stora hjälporganisationerna i vårt land, Röda korset, Räd da barnen, Lutherhjälpen, Frikyrkan hjälper och andra har varit utomordentligt omfattande, men problemen att få hjälpen att nå ända fram till katastrofområdet har samtidigt varit stora. Transporttekniska och <:byråkratiska hinder har tornat upp sig. De pakistanska myndigheterna tycks inte ha handlagt sina egna hjälpinsatser så snabbt och effektivt som vore önskvärt. Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är framför allt på tre punkter som de statliga insatserna är aktuella. Först gäller det vår katastrofberedskap. Även om de frivilliga organisationernas insatser i liknande situationer alltid kommer att behövas vilar de av naturliga skäl på en ganska bräcklig grund jämfört med den organisatoriska styrka som en regering kan bygga upp. Insamlingar kan dessutom vara en långsam och något osäker metod att skapa resurser när massiva och omedelbara insatser krävs. Händelserna i Östpakistan akualiserar därför behovet av en permanent och slagkraftig svensk katastrofberedskap. Det andra behovet gäller akuta hjälpinsatser, främst i form av pengar men också personella resurser och material. Här låter oss utrikesministern få veta att tills vidare 2 miljoner kronor ställts till förfogande för de frivilliga hjälporganisationernas arbete i Östpakistan. Uppenbart är att betydligt större insatser än så kommer att krävas, och jag tolkar orden ”tills vidare” så att regeringen är beredd att utöka beloppet så snart hjälpinsatserna påfordrar det. Vi får också veta att på litet längre sikt — detta är den tredje punkten som är aktuell, de långsiktiga hjälpinsatserna — en omdisponering bör kunna ske av de medel som har avsatts för Pakistan i den svenska biståndsplaneringen, men det förutsätter att önskemål härom uttrycks av de pakistanska myndigheterna. Med tanke på de motsättningar som råder mellan Östoch Västpakistan kan man kanske hysa viss oro på just den punkten. Är regeringen beredd att utöver det som redan har avsatts för Pakistan anslå ytterligare medel, om den arbetsgrupp som SIDA nu tillsatt skulle finna att det krävs insatser av helt andra dimensioner för att befolkningen i Östpakistan inte skall tillfogas ytterligare lidanden?

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Sträng för svaret på min fråga. I våras — närmare bestämt den 28 maj — besvarade statsrådet här i kammaren en fråga av mig om de åtgärder som vore avsedda att vidtagas för att förbereda den praktiska tillämpningen av det nya skattesystem, som skall träda i kraft den 1 januari 1971. I fråga om information till allmänheten hette det i svaret bl.a.: ”De omedelbara åtgärder som behöver vidtas är att upplysa allmänheten om skattesystemets innebörd. Detta kommer att ske genom en broschyr som är avsedd att ges ut i höst.” Det är denna broschyr, av både statsrådet och mig betecknad såsom mycket angelägen, som jag nu har efterlyst. Enligt meddelande från centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden för någon tid sedan till de lokala skattemyndigheterna kommer broschyren i fråga att tillställas de skattskyldiga först samtidigt med debetsedlarna å preliminär skatt för år 1971. Då ifrågavarande debetsedlar skall vara de skattskyldiga till handa senast den 18 januari — preliminär A-skatt — respektive den 25 februari — preliminär B-skatt — nödgas man konstatera att den aviserade upplysningsbroschyren har blivit allvarligt försenad. Av statsrådets svar här i dag framgår att broschyren inom de närmaste dagarna skall finnas att hämta hos de lokala skattemyndigheterna men att en allmän distribution av broschyren enligt statsrådet av lämplighetsskäl bör anstå till utsändandet av preliminärskattsedeln 1971; detta för att de skattskyldiga som nu i december skall tillställas debetsedel på slutlig skatt enligt 1970 års taxering befaras blanda samman reglerna i nu gällande skattesystem med det kommande. Låt mig säga att jag ej delar denna bedömning.

Enligt min uppfattning innebär det också en oförsvarligt dålig service gentemot de skattskyldiga att erbjuda dem — antagligen i december månad — avhämtning hos lokal skattemyndighet av en informationsbroschyr om en skattereform, som beslöts i maj månad. Jag tror att finansministern och jag kan vara överens om att man här inte till räckligt har beaktat de skattskyldigas rättmätiga behov av en god information. Det är djupt beklagligt att broschyren har blivit försenad och ännu inte är tillgänglig. När den nu äntligen blir det enligt vad som uppges i svaret, borde den rimligtvis ha sänts ut till alla skattskyldiga. Ett minimikrav är, såvitt jag förstår, att den göres tillgänglig på alla postkontor. Antalet lokala skattemyndigheter är ju försvinnande litet, nämligen 122 stycken. Jag vore tacksam om statsrådet Sträng ville tillse att man nu gör det bästa av situationen och i varje fall vidtar den av mig föreslagna minimiåtgärden. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet Sträng för svaret.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat mig om jag är beredd medverka till att pensionärsrabatten vid resor med SJ på det s.k. 67-kortet, som kostar 20 kr. och berättigar till 50 procents rabatt vid inköp av högst fyra färdbiljetter, erhåller en sådan utformning att begränsningen i resornas antal borttages. Rabatten, som syftar till att ge ålderspensionärerna billigare resor på längre avstånd, är ett exempel på en av SJ lämnad, företagsekonomiskt betingad prisnedsättning. Dennas storlek, priset på kortet och antalet medgivna resor per kort har avvägts med hänsyn härtill. Det är SJ:s uppgift att — utifrån en samlad bedömning av trafikintressen och företagsekonomiska betingelser — överväga möjlig utveckling och anpassning av rabatterna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Som framgår av den är det just begränsningen av antalet resor på pensionärskortet som jag ville ha statsrådets uttalande om. Det kan väl inte vara rättvist olika pensionärer emellan att användningen av kortet skall vara begränsad på det här sättet. Systemet är klart orättvist mot dem som reser korta sträckor. Det är ganska naturligt att äldre människor eller handikappade som har förtidspension inte gärna reser så långt. En längre resa medför alltid en påfrestning, och behovet av långa resor är väl inte heller så stort. Jag vill inte på något sätt inskränka möjligheten att göra längre resor men tycker att det är angeläget att det s.k. 67-kortet skall ge dem som reser på kortare sträckor en förmån av ungefär samma omfattning som det ger långresenärerna. Jag kan nämna ett exempel som kanske är extremt för vissa förhållanden. Om man reser t.ex. mellan Malmö och Luleå tur och retur så kostar en sådan resa för närvarande ungefär 273 kronor i andra klass. När rabatten är dragen kostar resan 137 kronor. Till detta kommer 5 kronor för rabattkortet som kostar 20 kronor för fyra resor. Kostnaden skulle då bli 142 kronor för en sådan biljett, man får alltså 131 kronor i rabatt. Om man t.ex. reser fem mil tur och retur kostar biljetten ungefär 22 kronor. När rabatten tas bort blir det 11 kronor kvar. Till detta kommer 5 kronor för kortet. Biljetten kostar alltså 16 kronor, och man får en rabatt på 6 kronor. Dessa 6 kronor kan naturligtvis jämföras med de 131 kronor som jag nämnde tidigare och som i det fallet utgör rabatten. Därtill kommer att man kan få rabatt endast under fyra resor. Det är skillnaderna i rabattförmåner som jag anser man bör försöka ta bort.

På Linjeflyg är dock inte antalet resor begränsat till ett visst antal, utan där får man göra hur många resor som helst under ett år. Inom Storstockholms lokaltrafiks område finns det möjlighet att få 50 procents rabatt på resor utan att betala någon speciell avgift för rabattkort eller utan begränsning i resornas antal om man bor utanför Storstockholmsområdet, dvs. utanför tunnelbanans räckvidd. Statsrådet säger att syftet med SJ-rabatten var att ge ålderspensionärerna billigare resor på längre avstånd. Det är möjligt att en sådan tanke kan ha funnits. Tidigare har emellertid sagts att syftet var att utjämna resefrekvensen mellan olika perioder av året. För detta talar också det förhållandet att man inte får använda pensionärskortet kring de större helgerna etc. när resefrekvensen är hög. Det är väl också så att lokalförbindelserna till tätorterna ute på landsbygden ofta är mycket dåligt belagda, En generös tillämpning av 67-kortet så att resornas antal inte blir begränsat skulle säkert öka resefrekvensen bland dem som har folkpension, förtidspension osv. Förmodligen skulle man få ett bättre ekonomiskt utfall om man fick flera resande även om det medförde en ökning av antalet rabatterade resor. Jag vet att SJ kontinuerligt ser över rabattbestämmelserna, och jag hoppas att dessa synpunkter på något sätt kommer till SJ:s kännedom. Det finns ett utbrett missnöje bland pensionärerna mot systemet att begränsa resornas an tal utan hänsyn till att vederbörande i många fall har liten nytta av rabatten. Det vore riktigare och naturligare att ta bort begränsningen i resornas antal. Jag tackar statsrådet för svaret.
Herr talman! Herr Österdahl säger att det inte lönar sig att använda 67 kortet vid kortare resor. Det är naturligtvis riktigt, eftersom kostnaden för kortet, 20 kronor, fungerar som spärr om man gör en kortare resa. Om man utnyttjar kortet fullt ut, dvs. för alla fyra resorna, kan man få nytta av det även på en och annan kortare sträcka. Som jag nyss framhöll är 67-kortsrabatten för pensionärer rent kommersiell. Den har utformats av SJ och inte av regering och riksdag. Statsmakterna har överfört de ekonomiska bedömningarna till SJ. Den ekonomiska kalkyl som SJ lagt till grund för rabatten är uppbyggd på ett flertal samverkande element. Om man ändrar på något av dessa — exempelvis, som herr Österdahl vill, tar bort begränsningen i fråga om antalet medgivna resor — medför detta automatiskt behov av ändringar i kompensationssyfte av antingen rabattens storlek eller priset på själva 67-kortet. Annars äventyras ju från SJ:s synpunkt grundkalkylen. Jag vill till slut nämna att år 1969, alltså i fjol, köptes i genomsnitt inte fullt tre biljetter per 67-kort. Det medgivna antalet biljetter, fyra stycken, tycks alltså fram åtminstone till i fjol täcka den genomsnittliga efterfrågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och förstår de synpunkter som statsrådet lagt fram, men jag tycker att statsrådets uppgift om att pensionärerna begränsat uttaget till i medeltal tre biljetter per år vittnar om att det är något fel i konstruktionen, Det visar att biljetterna inte kan utnyttjas på det sätt som kanske vore lämpligast från pensionärernas synpunkt. 67-kortet borde få användas även för resor på kortare avstånd. Då skulle det säkert tas ut fler resor per kort. Som jag sade tidigare är det säkert många som drar sig för längre resor, där man verkligen har nytta av rabattkortet. Vidare är det så att biljetternas antal inte heller är så stort i förhållande till antalet pensionärer. Speciellt när det gäller förtidspensionärer är antalet utlämnade biljetter mycket litet — jag tänker alltså på förhållandet mellan antalet sålda biljetter och antalet pensionärer.

Herr talman! Herr Wanhainen har frågat mig om det finns några planer hos statens järnvägar om nedläggningar av järnvägstrafik i Tornedalsområdet. Järnvägslinjerna i Tornedalsområdet tillhör det trafiksvaga bannätet. Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken undersöks efter hand linjerna vid detta bannät för att bedöma möjligheterna att ombesörja trafiken på ett mindre kostnadskrävande sätt. SJ:s distriktsförvaltning i Luleå genomför i enlighet med dessa riktlinjer en lönsamhetsundersökning av linjen Övertorneå—Karungi. Enligt vad jag inhämtat kommer driftdistriktschefen inom kort att informera representanter för länsstyrelse, kommuner och trafi kanter m.fl. om resultatet av denna undersökning, och att därefter till SJ:s centralförvaltning redovisa vad som framkommit och samtidigt framlägga de förslag som undersökningen kan föranleda. För övriga järnvägar inom området är några lönsamhetsundersökningar f.n. inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret. Frågan föranleddes av en ganska stor oro hos befolkningen i Tornedalsområdet för alla de utredningar som pågår angående järnvägstransporter och banornas bibehållande. Övertorneå fackliga centralorganisation har i skrivelse till mig framhållit att man fått uppgifter om att distriktschefen kommer att föreslå bl.a. nedläggning av bandelen Karungi-Övertorneå. Det ryktet har givetvis föranlett ännu större oro inte bara hos allmänheten i stort utan i synnerhet hos företagare, affärsmän m.fl. som transporterar sitt gods på denna bandel. Det är troligt att de undersökningar som pågår gäller försämringar och att försämringar i trafiken och transporterna kommer att föreslås för hela Tornedalsområdet, även vad gäller SJ:s landsvägstransporter mellan Övertorneå och Pajala. Såsom statsrådet Norling säger i sitt svar gäller det här en trafiksvag bandel. Den tillkom i början av 1930-talet. Landsvägstrafiken jämställs med järnvägstrafiken i så måtto att samma zontaxa gäller ända upp till Pajala. Redan när bandelen kom till var man medveten om att den var trafiksvag, men då riksdagen fattade beslut om huruvida järnväg skulle byggas eller transporterna ske på landsväg ansågs denna bandel som en kulturbana. Taxan blev också nedsatt i Tornedalsområdet, åtminstone från Lappträsk och norrut. Man betraktade alltså denna järnvägs trafik såsom en kulturfråga. Den nedsatta taxan gäller såväl persontrafiken som godstrafiken. Befolkningen i Tornedalsområdet vill givetvis inte vara med om några försämringar utan är orolig för vad som kan komma att ske, i synnerhet som man samtidigt diskuterar och inför förbättringar och förbilligande av transporterna inom det norra stödområdet och ut därifrån. Man har beslutat i riksdagen fraktrabattering från den 1 januari. Det skulle vara märkligt om man i det sammanhanget började nedlägga vissa bandelar. Statsrådet Norling gav en presskonferens i Luleå den 26 augusti i år, då han bl.a. yttrade att Norrbottens län skulle bli ett försökslän för trafikplanering. Under den tid som trafikplaneringen pågick skulle ingenting av transportapparaten avvecklas. Transportapparaten skulle alltså ”konserveras” under planeringstiden. De signaler som nu kommer från SJ:s distriktsförvaltning i Luleå om indragningar och nedläggningar i Norrbottens län, inte bara i Tornedalsområdet utan även enligt dagens nummer av Norrländska Socialdemokraten beträffande bandelen Jokkmokk— Gällivare, rimmar dåligt med statsrådets på presskonferensen gjorda uttalande. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.
Herr talman! Att statens järnvägar företar en lönsamhetsundersökning av en järnvägslinje är i och för sig inte liktydigt med att järnvägstrafiken kommer att läggas ned. Det finns många exempel — bl.a, järnvägslinjen Kil— Torsby i Värmland — på att lönsamhetsundersökningar inte har lett till någon nedläggning eller i varje fall inte har föranlett nedläggning i den omfattning som lönsamhetsundersökningen har rekommenderat. sökningen i detta fall skulle leda till förslag om nedläggning i en eller annan form, kommer ärendet att beredas vidare inom SJ:s centralförvaltning. Det innebär bl.a. att samråd måste tas med vägverket, arbetsmarknadsstyrelsen och näringslivets trafikdelegation. Först efter behandlingen inom styrelsen för statens järnvägar kan det sedan bli aktuellt med en framställning till Kungl. Maj:t. Den vidare gången i behandlingen av dessa ärenden torde vara väl känd. Låt mig bara försäkra herr Wanhainen att denna fråga, om det nu skulle gå så långt som till en framställning om nedläggning, kommer att beredas inom departementet på det grundliga sätt som vi alltid har tillämpat i dessa för den aktuella bygden viktiga frågor.

Herr talman! Herr Tistad har frågat mig om jag anser att suppleant för personalrepresentant i statlig företagsnämnd bör få delta i nämndsammanträde även om den ordinarie ledamoten är närvarande. Jag förutsätter att frågan avser företagsnämnderna inom statsförvaltningen. Bestämmelserna i företagsnämndskungörelsen har tillkommit efter överläggningar med de statsanställdas huvudorganisationer. Det ansågs därvid naturligt att suppleant i regel är närvarande vid sammanträde med företagsnämnd endast när den ordinarie ledamoten inte deltar i detsamma. Motivet för detta var framför allt att man inte ville ge verksamheten i nämnden opraktiska och onödigt tyngande former, Det gjordes i det sammanhanget inte någon skillnad mellan företrädare för myndigheten och för de anställda. Normalt bör enligt min mening suppleant inte vara närvarande vid sammanträde med företagsnämnd, om den ordinarie ledamoten deltar i detta. Däremot kan det i speciella fall vara motiverat att både ordinarie ledamot och suppleant är närvarande. Som exempel på sådana förhållanden kan nämnas att vid sammanträde skall behandlas viktiga interna normer för nämndens organisation eller verksamhet som direkt påverkar även suppleanternas uppgifter. Jag har också förståelse för att suppleant som inom kort skall ingå i nämnden som ordinarie ledamot kan ha särskilt intresse att vara närvarande vid sammanträde. Skäl kan också — som statsutskottet nyligen uttalat — tala för att suppleant i vissa fall bereds möjlighet att närvara vid nämndsammanträde på annan ort än myndighetens centralort. Jag avser att ta upp denna fråga med personalens huvudorganisationer. Däremot har det inte framkommit något som enligt min mening motiverar att suppleant generellt skulle få rätt att vara närvarande vid sammanträde med företagsnämnd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på min fråga. Det var kanske inte riktigt vad Ang. suppleant i statlig företagsnämnd jag hade hoppats på, men jag får väl vara tacksam i alla fall.

Detta är för mig en nyhet. Naturligtvis tvivlar jag inte på att statsrådets uppgift är riktig, men det förvånar mig att denna upplysning inte har lämnats tidigare. Riksdagen har på mindre än ett år behandlat spörsmål rörande suppleanter i företagsnämnder två gånger, nämligen i anledning av en enkel fråga här i kammaren i fjol och i anledning av en motion så sent som denna månad. Därvid har man, som jag senare skall visa, talat och skrivit som om det vore ganska självklart att suppleant skall närvara vid sammanträdena. Det förvånar mig också att den av mig aktualiserade frågan inte har berörts i den kommenterade upplaga av företagsnämndskungörelsen som utgivits av dåvarande civildepartementet. Man saknar i kommentarerna varje upplysning om suppleanternas närvarorätt. Det har jag trott berodde på att den frågan inte hade beaktats vid överläggningarna. Statsrådet har nu tagit mig ur den villfarelsen, och det är jag tacksam för. Men om man har öÖöverlagt om just denna fråga är jag ytterligt förvånad över att det inte har sagts ett ord om detta i kommentarerna. Det hade säkerligen varit mycket värdefullt. Jag vill erinra om den debatt som statsrådet Löfberg förde med herr Lindblad i denna kammare den 4 december 1969, Statsrådet sade då: ”Jag håller med herr Lindblad om att det också kan vara önskvärt att suppleanterna i företagsnämnderna i möjligaste mån följer nämndverksamheten och sätter sig in i verkets förhållanden. Men det behöver inte betyda att suppleanterna är närvarande vid alla sammanträden eller deltar i alla studieresor.” Av detta har jag hittills inte kunnat utläsa annat än att statsrådet Löfberg anser att suppleanterna i regel bör få vara närvarande men att de fördenskull inte behöver vara närvarande vid alla sammanträden eller vara med på alla resor. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 161 år 1970 behandlat en motion av herr Lindblad om ersättning till suppleant i företagsnämnd hos statlig myndighet. Yrkandet gäller visst inte enbart resor, utan det avser ersättning till suppleanter i företagsnämnd för deltagande i sammanträde över huvud taget. Statsutskottet säger i sitt utlåtande: ”I likhet med motionärerna anser utskottet det för nämndarbetet angeläget att även suppleanterna kontinuerligt följer arbetet och sätter sig in i de olika frågorna. Det är en förutsättning för att de rätt skall kunna bedöma frågorna och på ett adekvat sätt fungera i stället för frånvarande ordinarie ledamot.” Hur följer man arbetet i en företagsnämnd bättre än genom att vara med på sammanträdena? Det står i företagskungörelsens 19 8 att ledamot och suppleant i företagsnämnd bör vara väl förtrogna med arbetsoch driftsförhållandena vid myndigheten. Detta gäller naturligtvis inte bara vid valtillfället utan bör gälla under hela valperioden. Den som valts till ledamot eller suppleant i en företagsnämnd måste alltså fortlöpande följa och — för att använda kungörelsens ord — fortsätta att vara väl förtrogen med arbetsoch driftsförhållandena vid myndigheten. Bland de vägar som står öppna för en personalrepresentant i en företagsnämnd att skaffa sig och vidmakthålla en sådan förtrogenhet är en av de främsta den information som lämnas i företagsnämnden, varvid man kan ställa frågor i anslutning till informationen och delta i det samråd som bör följa. Men hur skall en suppleant kunna tillgodogöra sig denna möjlighet om han inte får vara med på sammanträdena? Det är inte tillräckligt att den ordinarie ledamoten för sin suppleant återger den information som lämnats i nämnden. En andrahandsinformation har alltid sina risker, men vad som är viktigare är att suppleanten inte har tillfälle att ställa frågor i anledning av informationen, och han får inte vara med om det samråd som i en väl fungerande företagsnämnd regelmässigt följer på informationen. Statsrådet Löfberg säger att han tänker ta upp denna fråga med personalens huvudorganisationer. Jag blev först glad när jag läste det och tänkte att en lösning skymtar här. Men vad statsrådet tänker ta upp är tydligen endast det speciella spörsmålet om suppleant skall få följa med på resor vid företagsnämnds sammanträde. Statsrådet säger nämligen efteråt i svaret att det inte framkommit något som ”motiverar att suppleant generellt skulle få rätt att vara närvarande vid sammanträde med företagsnämnd”. Uttrycket ”denna fråga” måste alltså syfta enbart på resorna. Tyvärr förekommer det ganska sällan att företagsnämnderna har tillfälle att resa, och jag tycker att det är en mycket perifer fråga. Jag undrar om inte statsrådet kunde ta upp det stora problemet om en generell närvarorätt för suppleanterna i företagsnämnd, Det vore mera nytta med det.

Det är mycket väsentligt, och det är vi helt överens om. Herr Tistad är också förvånad över att suppleanternas roll i nämndsamarbetet inte har beaktats i de kommenta rer som utgavs i anslutning till företagsnämndskungörelsen. Herr Tistad är vidare överraskad av att inte personalorganisationerna hade tryckt på om detta men betvivlade inte mina uppgifter på den punkten. Jag är glad för det, ty både när det gällde uppgörelsen som sådan och i fråga om kommentarerna i anslutning till den förekom givetvis ett mycket intimt samarbete mellan representanter för departementet och personalens organisationer. Skulle detta ha upplevts som en angelägenhet på personalorganisationernas sida, hade man givetvis tryckt på. Men, som sagt, herr Tistad och jag är överens om att det är angeläget att på olika sätt försöka stimulera suppleanterna att följa med i nämndsamarbetet. Jag gav för övrigt den uppfattningen till känna — och det åberopade också herr Tistad — när jag besvarade en enkel fråga i riksdagen 1969 om studieresor för statliga företagsnämnder. Våra principiella synpunkter Ööverensstämmer alltså. Men vad jag har velat betona, både vid frågestunden i december 1969 och nu, är att det förhållandet att det är angeläget att suppleanten följer med nämndsamarbetet inte behöver betyda att suppleanten är närvarande vid alla sammanträden. Det är naturligt att den ordinarie ledamoten informerar sin suppleant om åtminstone viktiga delar av verksamheten i nämnden och låter suppleanten ta del av den dokumentation som han har fått där. Jag tror att det kan vara tillfredsställande. Jag vill också understryka att statsutskottets skrivning på denna punkt ger uttryck för samma principiella syn som den herr Tistad och jag har, men utskottets skrivning utmynnar konkret i det som jag har tagit upp i mitt svar. Utskottet yrkar nämligen att riksdagen som sin mening ger till känna vad utskottet anfört i anledning av motionerna I:146 och II: 165 beträffande suppleant för ledamot i företagsnämnd hos statlig myndighet. Detta måste då anses syfta på studieresorna. Man kan till sist heller inte, herr talman, bortse från de svårigheter som en myndighet kan ha att samtidigt vara av med ett så stort antal anställda som det skulle bli fråga om ifall suppleanterna kontinuerligt skulle delta i sammanträdena. Nämnderna har ju ofta 14—18 suppleanter. Dessutom skulle suppleanternas närvaro vid nämndsammanträden, som jag påpekade i mitt frågesvar, göra nämnderna alltför stora och ohanterliga. Det var väl det som låg till grund för parternas mening på denna punkt, eftersom de inte förde fram något önskemål i den riktningen.

Herr talman! Jag har inte blivit helt övertygad om att min förvåning över att det inte stod något i kommentarerna om denna fråga var oberättigad. Hade den direkt varit föremål för överläggningar, hade det varit på sin plats att behandla saken i kommentaren. Jag känner också besvikelse över att svaret var så negativt. Att denna negativa inställning grundade sig på en överenskommelse med personalorganisationerna hade jag inte föreställt mig. Det har inte alls kommit fram när frågan tidigare behandlats i riksdagen. Jag är väl medveten om att detta är en fråga som är föremål för överläggningar och som riksdagen i och för sig inte har någon anledning att lägga sig i för de anställdas räkning. Men vi har kanske anledning att göra det för staten-arbetsgivarens räkning. Jag har deltagit i företagsnämndsverksamhet inom statsförvaltningen i cirka 20 år. Jag har uteslutande varit myndighetsrepresentant, och jag har under större delen av dessa 20 år varit ordförande i företagsnämnd.

Jag har även praktiska erfarenheter av hur nyttigt det är att ha suppleanterna närvarande. Jag kan tala om för statsrådet Löfberg att i en företagsnämnd där jag i många år har varit ordförande ansåg en av de representerade personalorganisationerna det lämpligt att för att kunna täcka flera kunskapsoch erfarenhetsområden låta en av suppleanterna regelmässigt vara närvarande på företagsnämndens sammanträden. Jag kan vitsorda att detta var till mycket stor fördel för arbetet i företagsnämnden. Men efter det att den nya kungörelsen hade kommit, blev det plötsligt stopp på detta efter besked till chefsmyndigheten i Stockholm från den departementsavdelning som statsrådet Löfberg förestår. Det är beklagligt att staten såsom arbetsgivare skall se företagsnämndsverksamheten på detta sätt. Det är inte något uttryck för en positiv grundsyn att stoppa en ordning som har tillämpats i praxis så länge, med sådan framgång och till sådan fördel för verksamheten. Nog tycker jag att de bestämmelser det här gäller tillämpas ganska stelbent, och det finns anledning att ta upp frågan om att få en mera verklighetsnära och praktisk tillämpning av dem.
Herr talman! Bara några korta repliker i anledning av herr Tistads senaste inlägg. Jag vill erinra om den möjlighet som finns redan i den nuvarande kungörelsen. I 26 § sägs uttryckligen att på begäran av ledamot får företagsnämnd kalla anställd hos myndigheten med speciell sakkunskap att närvara vid behandlingen av viss fråga. Nämnd får även kalla annan person att som sakkunnig höras i viss fråga. Det finns alltså väldigt stora möjligheter att vidga kretsen om det i olika sammanhang behövs. Jag vill än en gång understryka att herr Tistad inte med ett ord har berört den svårighet som jag har tryckt på och som man inte utan vidare kan vifta bort. Det skulle nämligen bli ganska ohanterligt och opraktiskt att låta alla suppleanter närvara, Jag nämnde i min förra replik att det kan röra sig om 14—18 suppleanter som tillsammans med de ordinarie ledamöterna regelmässigt skulle tvingas vara med på sammanträdena. Det skulle kunna leda till en hel del svårigheter som jag har pekat på. Herr Tistad tycks också vilja mena att det finns en nyansförskjutning i min uppfattning från tidigare, nämligen den uppfattning som jag gav uttryck åt i svaret på herr Lindblads fråga, vilket svar jag tidigare har refererat till. För att det inte skall råda något missförstånd på den punkten vill jag än en gång understryka att den frågan mycket konkret gällde om jag ville medverka till sådana bestämmelser att statliga företagsnämnder stimuleras till studieresor, som kan ge ledamöter och suppleanter ökade kunskaper om respektive verks eller företags förhållanden. Jag har alltså uppfattat riksdagens mening så att man i det utlåtande som jag åberopade ytterligare tryckte på detta. Jag avser också att ta upp denna fråga med personalens huvudorganisationer. Jag vill understryka att jag också delar herr Tistads mening om värdet av företagsnämnderna. Det är mycket angeläget att vi på olika sätt stimulerar företagsnämndernas verksamhet, och det sker också från regeringens sida.

Herr talman! Jag hade ju aldrig kunnat drömma om att tolka 26 §, om tillkallande av sakkunnig, så att suppleanten för en personalrepresentant skulle kunna tillkallas i denna egenskap och därvid betraktas som sakkunnig. Jag ber att få tacka för det besked som statsrådet lämnade, nämligen att en sådan tolkning är möjlig. Det är klart att det kan vara besvärande för arbetet hos myndigheten att dubbelt så många personer är frånvarande från arbetet under den tid företagsnämnden sammanträder, det kan inte förnekas. Många företagsnämnder är dock inte så stora. I den företagsnämnd som jag talade om och som jag har praktisk erfarenhet av finns sex personalrepresentanter, och om sex eller tolv är frånvarande i en förvaltning med 700 anställda tycker jag i och för sig är tämligen betydelselöst. Vidare är det så, statsrådet Löfberg, att demokrati tar tid och kostar pengar. Vill vi satsa på företagsdemokrati, så får vi vara beredda att ta de olägenheterna. För övrigt är det väl inte säkert att personalorganisationerna kommer att begagna möjligheten att låta alla sina suppleanter närvara. I de flesta fall går det nog att finna praktiska lösningar. När det gäller mycket stora företagsnämnder kan jag hålla med om att det kan vara svårt att finna lämpliga lösningar, men det bör väl finnas något mellanting mellan ett totalt förbud och ett totalt frisläppande. Jag har väldigt svårt att förstå att man måste välja ut den största företagsnämnd som existerar i landet och säga att med den blir det så stora olägenheter att någon närvarorätt för suppleanter kan man inte vara med om. Det stora flertalet företagsnämnder i statsförvaltningen är dock ganska små, enligt vad jag tror mig veta.
Herr talman! Herr Tistad och jag tycks i varje fall så småningom komma ganska nära varandra. Han erkände nu att det kan vara praktiskt ohanterligt om suppleanterna skall närvara i stora nämnder, men han tryckte då enbart på personalrepresentationen. Jag vill understryka att detta gäller också myndighetsrepresentationen, och då kommer man upp i det antal som jag har nämnt. För att ytterligare belysa storleken av det rent praktiska problemet vill jag erinra om att det för närvarande finns nära 1 000 statliga företagsnämnder med ungefär 10 000 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Sedan herr Tistad tydligen funderat en smula på det här anförde han att det borde vara möjligt att finna någon mellanform. Till det vill jag bara säga att det redan nu finns möjlighet för en företagsnämnd att kalla in en suppleant, och jag tycker att det systemet har fungerat ganska smidigt. Skulle det inte ha gjort det, så är jag säker på att personalorganisationerna hade hört av sig. Jag tror att man bör försöka behålla denna smidighet i stället för att införa en generell reglering av innebörd att suppleanterna skall vara närvarande.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om dels skälen till att antalet obehandlade ansökningar om vapenfri tjänst ökat så markant under de senaste åren, dels bakgrunden till den växande disproportionen mellan det antal ansökningar som görs om vapenfri tjänst och det antal som bifalls. Vid tillkomsten av 1966 års vapenfrilag beslöts att tillstånd till vapenfri tjänst skulle meddelas av en allsidigt sammansatt nämnd. Nämndens utredningsoch beredningsresurser anpassades vid dess tillkomst huvudsakligen till ansökningsfrekvensen under första hälften av 1960-talet. Antalet ansökningar varierade då mellan ca 400 och ca 600. Redan år 1967 steg antalet ansökningar till drygt 1100 för att under de båda följande åren stiga ytterligare. Både år 1968 och år 1969 översteg sålunda antalet ansökningar 2000. Denna ökning krävde en förstärkning av nämndens organisation, särskilt på utredningssidan. Ökade resurser har därför successivt ställts till nämndens förfogande. Bl. a. har nämnden under budgetåret 1970/71 tillförts ett antal heltidstjänstgörande utredningsmän. Genom denna förstärkning bör antalet prövade ansökningar kunna ökas i inte obetydlig omfattning. En ytterligare anledning till försening vid handläggningen är den förändring av motiven i ansökningarna som äger rum. År 1967 prövades 811 ansökningar med religiösa skäl. År 1969 hade antalet sjunkit till 604. Ansökningar med andra skäl utgjorde år 1967 487 stycken och steg fram till år 1969 till 906. Tendensen blir ännu mer uttalad när man beaktar de ansökningar som prövats i år. Flertalet ansökningar redovisar numera en rad i varandra inflätade motiv. Detta medför att ansökningarna leder till ett mer tidskrävande utredningsoch prövningsarbete än tidigare. givna växande disproportionen mellan antalet ansökningar och bifall vill jag först erinra om att en ökning av antalet ansökningar inte i och för sig behöver medföra en ökning av antalet bifall. Vapenfrinämnden tillämpar självfallet ingen kvotering vid prövning av ansökningarna utan måste pröva varje enskild ansökning från dess särskilda förutsättningar. Antalet bifall under åren 1968 och 1969 utgjorde 791 respektive 715. Under de första 11 månaderna av detta år har 346 av de prövade ansökningarna bifallits. Detta relativt låga antal beror — enligt vapenfrinämnden — delvis på att nämnden under första halvåret 1970 till stor del prövade eftersläpande, från utredningssynpunkt mera komplicerade ärenden, som normalt borde ha avgjorts under år 1969. Den stora eftersläpning som uppkommit i prövningsverksamheten medför alltså att 1970 års siffror inte utan vidare kan jämföras med de båda föregående årens. Jämför man med antalet bifall under början av 1960-talet, som höll sig omkring 500 årligen, ser man att bifallen totalt sett ligger klart högre under åren 1968—1969. De värnpliktiga som får avslag på sina ansökningar om vapenfri tjänst kan anföra besvär hos Kungl. Maj:t. Detta har också skett i betydande utsträckning. Kungl. Maj:t har vid prövningen av dessa ärenden inte funnit anledning frångå nämndens praxis. Enligt min mening finns det för närvarande inget skäl att ta gällande praxis under omprövning.

Herr talman! Innan jag går in på den interpellation som jag har ställt till försvarsministern i denna fråga vill jag gärna säga att det inte är en fråga som har sitt ursprung i att jag skulle vara eller ha varit i den situation som här är aktuell. Jag har gjort helt vanlig värnplikt. För mig är det emellertid en samvetssak att ett rättssamhälle som det svenska ger ett generöst utrymme för de människor som av ideologiska skäl inte kan tänka sig att bära vapen. Det är två frågor jag har ställt till försvarsministern. Den första gäller orsakerna till att ärendebalansen har ökat så kraftigt under senare år. Här svarar försvarsministern att det har sin grund i att organisationen anpassades till det antal ansökningar som fanns under första hälften av 1960-talet, då det årligen rörde sig om 400—600. Nu har antalet stigit så kraftigt, att det 1969 översteg 2000. Man kan väl förmoda att den siffran i varje fall inte kommer att bli lägre i år. Förstärkning har därför skett på utredningssidan. Försvarsministern nämner att under innevarande budgetår har vapenfrinämnden tillförts ett antal heltidstjänstgörande utredningsmän. Dessa nya utredningsmän tycks i allmänhet vara anställda i försvarets personalvårdsorganisation och har alltså haft sin dagliga sysselsättning inom försvarsmakten. Tidigare var det i stor utsträckning präster i svenska kyrkan och frikyrkopastorer som gjorde dessa utredningar. Numera anlitas ytterst sällan sådana utredningsmän. Enligt uppgift skulle det bero på att dessa inte har visat sig vara kvalificerade för utredningsuppdragen. Det är i så fall mycket märkligt. Jag skulle kunna nämna namn på mycket framstående företrädare för de svenska trossamfunden, som tidigare har fått sådana uppdrag men som nu inte längre bedöms som kvalificerade. Här ligger enligt min mening den avgörande orsaken till att antalet ansökningar som bifalles procentuellt är så mycket lägre nu än under tidigare år. Det var det min andra fråga gällde. Nu har jag svårt att tro att den nya typen av utredningsmän alltid visar lyhördhet för de religiösa värderingar och de etiska motiv som anföres av personer som söker vapenfri tjänst. Det har också vid flera tillfällen förekommit att en utredning, som slutat med tillstyrkan om bifall till vapenfri tjänst, av vapenfrinämnden eller någon dess tjänsteman underkänts, varefter en ny utredning har gjorts som avslutats med en avstyrkan av ansökningen. Det är alltså uppenbart att normerna har skärpts under de senaste åren. Det kan enligt min mening inte vara rimligt att en sådan skärpning äger rum utan att statsmakterna har fattat beslut om det. När den nya vapenfrilagen antogs gjordes den inte beroende av att antalet bifall skulle maximeras. Jag är övertygad om att försvarsministern har samma uppfattning som jag på den punkten, nämligen att man naturligtvis inte i förväg kan ange någon procentsats som är rimlig när det gäller bifall. Men uppenbart har utredningsmännen för vapenfrinämndens räkning medvetet eller omedvetet visat en växande benägenhet att avstyrka ansökningarna. Nu sägs det ofta att antalet ansökningar som baseras på politiska motiv skulle vara växande, och vapenfrilagen godkänner som bekant inte sådana motiv för vapenfri tjänst. Jag har inte nånågon annan uppfattning på den punkten. Men självfallet kan gränserna mellan renodlat religiösa motiv och sådana motiv som är allmänetiska vara nästan hur flytande som helst, och religiösa motiv kan naturligtvis också ha politiska bitoner och vice versa. Det är alltså utomordentligt viktigt att utredningsmännen är lyhörda för nyanser i de samtal som förs med sökandena. Här skulle en ökad säkerhet i bedömningen kunna uppnås, om de sammanfattningar av samtalen som utredningsmännen skriver ut underställdes vederbörande. Nu är handlingarna visserligen tillgängliga när de väl har nått vapenfrinämnden, men enligt uppgift lär mycket få av sökandena begagna sig av möjligheten att hos vapenfrinämnden ta del av utredningarna för att korrigera dem, om återgivandet av intervjuerna uppfattas såsom missvisande. Jag har svårt att tro att man kan anföra några bärande motiv för att sammanfattningarna av samtalen inte skulle av utredningsmännen kunna underställas de sökande för komplettering och därigenom missför stånd undanröjas. Vi är naturligtvis överens om att avgörandet skall fattas av nämnden på grundval av en utredning som av både utredningsmannen och den sökande uppfattas såsom opartisk och objektiv. Denna fråga aktualiserar också den distinktion som var föremål för omfattande debatter i samband med att den nya vapenfrilagen antogs. Jag tänker på problemet om samvetsnöden måste vara djup eller inte för att en ansökan om vapenfri tjänst skall kunna bifallas. 1966 förelåg en folkpartireservation på just denna punkt. I likhet med den ursprungliga utredningen ansåg vi, att det skulle räcka med ordet ”samvetsnöd”. Det kan vara en viktig distinktion, ty den nuvarande formuleringen kan ge ett intryck av att man är ute för att väga graden eller omfattningen av samvetsnöd, och det torde knappast vara möjligt. Det är viktigt att utredningsmännen inte uppfattar sina intervjuer som korsförhör eller intellektuella tester utan som samtal, där det väsentliga är att söka komma fram till en riktig återgivning av de motiv som den sökande har för att begära vapenfri tjänst. Det växande antalet ansökningar kombinerat med det stigande antalet avslag gör det enligt min mening nödvändigt att departementet noga följer utvecklingen på denna punkt. Samtidigt kan man förvänta sig att ledamöterna i vapenfrinämnden själva har utvecklingen under uppsikt. Ledamöterna i denna nämnd är för sina ställningstaganden självfallet så gott som helt beroende av utredningsmännens utredningar. Om det är riktigt som jag här har antytt, nämligen att nyckeln till den förändrade situationen ligger i att en ny typ av utredningsmän svarar för undersökningarna och att dessa medvetet eller omedvetet tillämpar hårdare kriterier än tidigare, kan det finnas anledning också för vapenfrinämndens ledamöter att fundera över sina egna arbetsformer. Till sist: Anser ändå inte försvars ministern att den utveckling som jag här har påtalat motiverar en närmare undersökning av hur vapenfrilagen tilllämpas?

Herr talman! Jag har vinnlagt mig om att försöka noga följa vapenfrinämndens behandling av de många ansökningarna. Det kan jag göra på det sättet att jag tar del av de relativt många besvärsärenden som kommer till departementet. Jag har inte nöjt mig med att bara gå igenom dem, utan jag har i många fall också av nämnden begärt att få ta del av sådana ansökningar som har bifallits för att jag skall kunna göra en jämförelse mellan avslag och bifall. Därför tror jag att departementet inte kan göra så mycket mera för att följa upp vad som sker. Dels genom besvärsärendena, dels genom de relativt många uppvaktningar och besök av ungdomar som förekommer hos mig personligen har jag en ganska bra överblick över rådande praxis. Jag har själv funderat mycket över den fråga som herr Wikström har ställt, nämligen om en skärpning i bedömningen av ansökningarna har skett under senare år. Kan det spela någon roll i sammanhanget att man i stället för att som tidigare i stort sett bygga hela undersökningsapparaten på statskyrkopräster och frikyrkopräster nu har övergått till jurister, socialarbetare och andra? Ja, någon betydelse kanske det kan ha. Jag vet inte. Jag stod emellertid för en stund sedan i andra kammaren och lyssnade till en av ledamöterna i vapenfrinämnden, herr Oskar Lindkvist, när han redogjorde för hur han ser på det här. Han har varit med i nämnden från första stund, och enligt hans bedömning har det inte skett någon ändring i praxis. Det förhållandet att vi i statistiken kan utläsa att antalet avslag växer säger egentligen ingenting. Vad som skett är ju framför allt att antalet ansökningar har vuxit mycket starkt. Det har blivit en modesak närmast inom skolvärlden att söka vapenfri tjänst, och det är alldeles klart att med de motiv som många har blir det en mycket hög avslagsprocent. Man kan alltså inte räkna med att därför att antalet ansökningar har vuxit så mycket skall antalet bifallna ansökningar växa procentuellt lika starkt. Vi får nog räkna med att det i varje årsklass finns i stort sett samma antal ungdomar som uppfyller lagens villkor om vapenfri tjänst. Det finns knappast anledning tro att de just under de allra senaste åren skulle ha blivit så förfärligt många flera. Det märks också på de motiv som många av de sökande har att de inte alls hör till de människor som den lag vi antog 1966 är avsedd för. Ett par ord om den situation som herr Wikström alldeles riktigt har betecknat som ganska besvärande, nämligen arbetssituationen inom vapenfrinämnden. Vi har under de två senaste åren förstärkt utredningsorganisationen, nu senast med att gå över — i varje fall tillfälligt — till att ha ett antal heltidstjänstgörande utredningsmän. Av de senaste tre—fyra månadernas statistik framgår att nämnden hinner behandla många fler ärenden än tidigare, vilket var avsikten. Det finns planer — vi har diskuterat det med vapenfrinämndens ledning — på en omorganisation av nämndens arbete för att den skall kunna behandla flera ärenden, och det är möjligt att nämndens utredningsapparat måste förstärkas ytterligare. Herr Wikström frågade om inte de värnpliktiga som söker vapenfri tjänst skulle kunna få del av utredningsmaterialet, innan det behandlas i nämnden. Det kommer att bli så. Jag vill också framhålla att det är nämnden som utser utredare. Det är inte försvarsdepartementet. Den springande punkten här är nog ändå frågan om hur vapenfrilagen skall tolkas. Om jag förstått rätt, har vapenfrinämnden, som har att behandla så många ärenden, efter hand kommit fram till en enhetlig syn på handläggningen. Här vill jag säga någonting som jag vet brukar missuppfattas. Vad är det som enligt lag utgör den grundläggande rätten till vapenfri tjänst? Vi har lagens ordalydelse att den enskilde på grund av allvarlig personlig övertygelse inte anser sig kunna bruka vapen mot annan och att sådant bruk skulle medföra djup samvetsnöd för honom.

Frågan är med andra ord om man i händelse av angrepp mot Sverige kan med vapen i hand hjälpa till i försvaret av familj, av hem, av land. Detta är vad lagen avser. Det saknar betydelse vilken etikett man sätter på de skäl som leder fram till den personliga övertygelsen, Den omständigheten att den sökande tillhör någon bestämd religiös eller politisk riktning eller hyllar en bestämd ideologi kan alltså inte vara avgörande för frågan om vapenfri tjänst. Det spelar heller ingen roll om han ogillar de förberedelser för organiserat försvar som vi bedriver i Sverige eller inte tror på sådana förberedelser. Inte heller den omständigheten att han är motståndare till våld och till krig kan vara avgörande, ty det är väl åsikter som vi alla delar. Det är uppenbart att den enskildes politiska, religiösa eller etiska uppfattning påverkar hans hållning till försvaret eller dess former. Huvudfrågan är och måste alltid vara om han förmår övervinna sina samvetsbetänkligheter och med vapen försvara sig om han blir hänsynslöst angripen eller hotad till livet. Här är inte alltid ideologin eller religionen vägledande. Den enskildes egen inställning måste bli avgörande. Det vet vi av erfarenhet i det förflutna, och det bekräftas också av de samtal som vapenfrinämndens utredare har med dem som söker vapenfri tjänst. Att det är svårt att klarlägga den enskildes hållning under eventuellt kommande konfliktsituationer, vilket det här gäller, skall villigt medges. Vapenfrinämndens ledamöter har en mycket svår uppgift. Att det förekommer kritik mot nämnden, kanske framför allt mot utredarna, lär inte kunna undvikas.

Jag skall, herr talman, inte gå djupare in på detta problem nu. Vad som är högst väsentligt är att den förstärkning av vapenfrinämnden, främst på utredningssidan, som nu har kommit till stånd skall kunna få fram en snabbare behandling av ärendena så att en bättre balans erhålles.
Herr talman! Jag är tacksam för försvarsministerns nyanserade kommentarer och synpunkter och för beskedet att man i departementet noga följer detta ärendeområde, för att kunna på ett riktigt sätt bedöma överklagandena, och därvid också granskar de fall där vapenfrinämnden har bifallit ansökningarna. Det är bra. Jag sade redan tidigare att om gruppen sökande växer, behöver det inte alls innebära att antalet bifall till ansökningarna fördenskull ökar. Men man blir fundersam när den ene efter den andre, som har fått avslag på sina ansökningar, redovisar skälen och dessa uppenbarligen inte har godtagits av vapenfrinämnden, På denna punkt gjorde försvarsministern en värdefull deklaration, som väl får tolkas så att ingen, som av allvarlig personlig övertygelse inte kan tänka sig att bära vapen, av samhället skall tvingas att göra det. Uppenbart är att det då inte är veder börandes förmåga att uttrycka sig i samtalet med utredaren som är det avgörande utan just den personliga övertygelsen och halten i den. Jag tror att det kan ligga ett faromoment i systemet med heltidsanställda utredningsmän och att det alltså finns anledning för nämnden att uppmärksamma om inte detta system kan innebära avvikelser från tidigare praxis. Det antydde också försvarsministern. Den omorganisation som planeras tyder på att man inom vapenfrinämnden uppmärksammat denna problematik. Slutligen var det ett mycket värdefullt besked att det nu skall bli möjligt för de sökande att få godkänna intervjuerna eller i varje fall se dem för att övertyga sig om att deras argument är riktigt återgivna. Redan detta kommer att minska risken för att missförstånd uppstår i fråga om vapenfrilagens tillämpning.
Herr talman! Jag har med intresse hört på både interpellanten och statsrådet och kan hålla med dem om att detta är väldigt svåra frågor. Det gäller, som statsrådet Andersson sade, inte en procentfråga utan mycket svårare saker, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Det är oerhört väsentligt att de sökande, oavsett vilken mening och vilka motiv de har, får en behandling som kan sägas motsvara vad det svenska rättssamhället bör ge alla svenska medborgare. Det är oerhört svårt att vara säker när det gäller sådana här frågor. En utredare skall alltså pejla det innersta hos en ung människa, inte vederbörandes handlingar utan hans tankar och känslor sådana de uttryckts vid ett samtal. Detta skall göras oberoende av utredarens personliga uppfattning i sakfrågan och oberoende av hur ledamöterna i vapenfrinämnden tycker och tänker i den stora sakfrågan. Jag fick för ett par dagar sedan någ ra anteckningar från, för att använda en gammal benämning, en hög statstjänsteman, som av en sökande om vapenfri tjänst hade angetts som referens. Denna statstjänsteman hade skrivit ned vad utredaren frågat honom om. Jag skall be att få citera några avsnitt för att belysa vilken utomordentligt svår fråga detta är just från rättssäkerhetssynpunkt. Den höge statstjänstemannen blir av utredaren tillfrågad beträffande en sökande, som vi kan kalla för A. Så här lyder hans anteckningar: ”Utredaren ville ha min syn som kristen på ett par svar som lämnats av sökanden A. På fråga om A skulle med vapen försvara en sårad som angreps hade A svarat nej. Utredaren ville ha bekräftat av mig att detta uttryckte en kärlekslöshet, som inte skulle vara förenlig med kristen tro. Jag” — statstjänstemannen — ”förklarade att jag hade viss förståelse för att man ställde vissa svåra frågor för att få belyst hur mycket den sökande hade tänkt igenom sin situation. Samtidigt uttrycke jag förvåning över att man begärde logiska svar från 20-åringar på frågor som många generationer inte kunnat lösa.

Detta ansåg utredaren vara en undanflykt. Det sade han också till A. Utbildning under former borde enligt utredaren sakna betydelse. Jag framhöll att A möjligen hade hört talas om konventionen om behandling av krigsfångar som diskuterades mycket under 1940-talet och där skillnaden mellan reguljär försvarsmakt och det fria kriget underströks med uttalade moraliska värderingar. Jag frågade om man under de senaste åren ändrat på inställningen i fråga om ansvarig ledning i uniform eller med annat kännetecken då det gäller det fria kriget och de folkrättsliga konventionerna.” Så följer min sagesmans kommentar: ”Utredaren syntes över huvud taget inte känna till dessa folkrättsliga frågor.” Jag kan tillägga, att jag inte känner denna sökande, och jag vet inte vilka funderingar han hade. Jag citerar detta för att bevisa vilket utomordentligt svårt uppdrag dessa människor har och att man därför måste behandla detta problem med mycket stort allvar. Anteckningarna fortsätter: ”I det tänkta fallet att någon skulle utöva våld mot hans egen familj svarade A att hans principiella inställning är klar. Han har ingen rätt att ta någon annans liv. Utredaren frågade då den sökande om han skulle känna tacksamhet om någon annan grep till vapen och räddade familjen. Den sökande trodde att han nog skulle göra det. Utredaren ville då av mig” — alltså statstjänstemannen — ”få bekräftat att detta var från kristen synpunkt orimligt. Man måste enligt utredaren vara beredd att göra det som man är tacksam för att andra utför. Jag upprepar att detta sätt att pressa den sökande på logiska svar var orimligt. Jag påminde om den aktuella debatten — det gällde 25-årsminnet av Hiroshimabomben. Om utredaren hade haft närstående engagerade i en tänkt invasionsarmé mot Japan, skulle han då ha varit tacksam för att dessa sannolikt genom bomben räddades från ett utdraget krig med många egna döda? Skulle detta i så fall betyda att han, utredaren, utan betänkligheter hade ställt upp som bombfällare? Detta måste ju bli konsekvensen.

Jag har tagit del av vissa handlingar i detta slag av ärenden, och jag är i likhet med den man som tog kontakt med mig litet förvånad över vad man kräver av dessa 20-åringar. Själv har jag sedan min ungdom sysslat med utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik. En hel del frågor — det måste jag erkänna — kan ställas till mig och, skulle jag tro, till oss alla här i kammaren utan att något svar kan ges. Om det anförs som ett mycket väsentligt skäl för avslag att den sökande inte anser sig ha anledning eller möjlighet att klara ut hur ett icke-våldssamhälle skall fungera, då börjar jag bli litet fundersam över hur behandlingen egentligen går till. Hur många kan svara på den frågan? Tusentals människor under många generationer har sysslat med den frågan utan att finna något svar — ändå skall det vara ett skäl för avslag, när människor i vårt land erkänner att de inte har något svar. Det finns väldigt många olika infallsvinklar på det här. Jag skall inte gå närmare in på dem. Statsrådet Andersson sade emellertid att departementet inte kan göra så mycket mer. Jag har hört uppges att ledamöterna i vapenfrinämnden som regel inte själva läser utredningarna. De får höra en sammanfattning och fattar sedan i allmänhet sitt beslut. Ännu mindre skaffar de sig en personlig uppfattning om utredarna. Jag har själv erfarenhet från ett angränsande område, socialvården, och jag måste säga att när jag hörde att det skulle vara regel att ledamöterna i vapenfrinämnden inte ens läser utredningarna, så blev jag minst sagt häpen. Inom den verksamhet som jag har erfarenhet av råder mycket stränga bestämmelser, just med tanke på rättssäkerheten. De som avgör ärendena måste ha så god kännedom som möjligt om dem. Det finns ingen anledning att misstro dem som föredrar ärenden, men självfallet måste möjligheten att bedöma ett enskilt fall öka väsentligt, om man tar del av allt det material som finns. Därför undrar jag om inte försvarsministern har en del saker att fundera på i det här sammanhanget. Är detta rimligt? Jag kan försäkra att jag har fått mina uppgifter från personer som vet eller åtminstone borde veta vad de talar om. Jag återkommer till det nästan banala som de föregående talarna i den här debatten har understrukit och som jag också underströk: det här är väldigt svårt. Jag tror att vi håller på att komma in i en situation där det uppstår större misstro än nödvändigt mot behandlingen av dessa människor, just från rättssäkerhetssynpunkt. Jag föreställer mig att försvarsministern och vi andra på den punkten har bara en enda uppfattning, nämligen att det vore mycket allvarligt om den misstanken skulle uppstå att man inte gör tillräckligt mycket för att klara av dessa fall på ett sätt som från rättssäkerhetssynpunkt är så tillfredsställande som över huvud taget är möjligt. Det finns situationer när det inte finns mycket att göra, men försvarsministern borde inte säga att departementet inte kan göra så mycket.

Herr talman! Herr Dahléns anförande var mycket märkvärdigt. Jag har sagt att vi kan följa rättspraxis genom att så många besvärar sig, ty i samband med besvär tar vi del av inte bara deras ärenden som fått avslag, utan vi jämför gång efter annan med framställningar som bifallits. Jag vet att nämndens ordförande, som är regeringsråd, läser alla handlingar. Nämndens ledamöter får vis serligen icke handlingarna sig tillsända, men såvitt jag förstår går de upp till expeditionen i förväg och tar del av dem — i vilken omfattning vågar jag inte uttala mig om — och varje ärende föredras och diskuteras. Man kan se på sammanträdenas längd att det inte slarvas ty ärendena tar en väldig tid. Handläggningsproblemet inom nämnden är besvärande, och vi tvingas överväga om man inte måste dela upp nämnden i ytterligare grupper för att kunna avverka alla ärenden. Herr Dahlén tog upp frågan om rättssäkerheten och ifrågasatte om vi inte är på väg in i en situation då man börjar misstänka vapenfrinämnden och kanske även Kungl. Maj:t för att inte följa lagen, ty det är vad det måste gälla. Jag tror att herr Dahlén skall ta en funderare på vad det står i lagen. Det finns många ungdomar som helt har missuppfattat lagens innehåll. Det förekommer en propaganda för vapenfri tjänst som lurar ungdomarna. De begär vapenfri tjänst och tror att det är tillräckligt om de tillhör en frikyrkoförsamling eller har något slags politiskt motiv. Det räcker inte. Lagen förutsätter någonting helt annat. Därför är det ganska naturligt, inte att dessa ungdomar i och för sig ifrågasätter rättssäkerheten — det hoppas jag att herr Dahlén hjälper till att förklara för dem — utan att de är kritiska mot att de tvingas göra värnplikt. Vi skall komma ihåg att vi har allmän värnplikt här i landet och att detta i och för sig innebär att vi om det blir krig kräver väldiga offer av de män det här är fråga om. Varenda värnpliktig jag känner anser att krig är fruktansvärt, att våld är fruktansvärt och att man måste uppleva bruk av vapen som någonting avskyvärt. Det gör i varje fall jag. Detta är alldeles normalt för en människa. Även de enskilda värnpliktiga upplever inre konflikter. Trots det anser vi emellertid att vi skall ha ett värnpliktsförsvar. Vi har gjort undantag för en speciell typ av människor som inte kan delta i försvar av någonting. De kommer att ställa sig passiva vad som än händer. De är inte så många, men typen känns igen, och det är den typen man försöker få fram vid undersökningarna för att dessa män inte skall tvingas göra någonting som de inte kan klara av. Därför har vi denna undantagslagstiftning. Om herr Dahlén anser att denna lagstiftning inte ger tillräckligt utrymme för de tankar och idéer som finns hos den moderna ungdomen, torde det inte finnas något annat att göra än att försöka få till stånd en ändring av lagen. Att påstå att det finns risker för att rättssäkerheten är i fara genom behandlingen av ärendena tror jag är mycket farligt. Om herr Dahlén tänker sig för skall han finna att det inte är det saken gäller utan frågan är om denna lag skall följas eller inte följas. Vi var eniga när vi tog den för några år sedan.

Herr talman! Statsrådets sista yttrande var nog en smula felaktigt, men det gör mindre. Låt oss inte haka upp oss på detaljer i denna fråga! Jag förmodar att kammarens ledamöter lade märke till att statsrådet Andersson inte med ett enda ord berörde de problem som jag försökte belysa med exempel, vilka jag själv alltså har inhämtat på angivet sätt. Jag tycker nämligen att dessa visar att här finns ett mycket väsentligt problem från rättssäkerhetssynpunkt under behandlingens gång. Statsrådet Andersson säger att allt är väl beställt i det avseendet, och han anser att jag borde tänka mig för en gång till, när jag menar att det kan tänkas att den misstanken uppstår att från rättssäkerhetssynpunkt allt inte är väl beställt. Herr Andersson har ingen känsla för det. Vi har delade meningar på den punkten, och det är ingenting att göra åt. Men ta och titta en gång till på de exempel som jag gav, när protokollet kommer, och fundera på om det ändå inte här finns problem! Jag tycker att de citat jag läste upp visar att det finns mycket stora problem här. Sedan försökte statsrådet ett ögonblick vrida över frågan till det att vi alla är emot krig osv. En sådan debatt skall jag inte gå in på, ty den skulle inte ge särskilt mycket. Att lagstiftningen i fråga är en undantagslagstiftning håller jag med om. Jag delar icke de sökandes uppfattning. Jag kan säga precis som herr Wikström att jag inte har deras uppfattning. Men det hör ju inte till saken. Till saken hör att dessa människor skall få en rimlig och så långt möjligt rättvis behandling. Exempel som jag har visat på här tyder enligt min uppfattning på att allt inte är väl beställt i det avseendet. Statsrådet tycker att det är det, och då är det rätt meningslöst att fortsätta debatten.
Herr talman! Trots att jag varit mycket tveksam vill jag ta till orda i denna debatt, särskilt med tanke på de rättssäkerhetsaspekter som kommit in i slutet av densamma. Även om jag riskerar att i någon mån bli betraktad som part i målet, i egenskap av suppleant i vapenfrinämnden, vill jag ändå tillföra debatten några synpunkter just från det utgångsläget.

Vi behöver ju bara tänka tillbaka på den tid då vi själva var i motsvarande ålder för att konstatera hur pass svårt det måste vara att göra sådana bestämda uttalanden. Vapenfrinämnden är givetvis i högsta grad medveten om att utredarna har olika kvalifikationer för sin uppgift — en uppgift som är oerhört grannlaga. Men jag tror även att vapenfrinämnden ganska snabbt skaffar sig en uppfattning om utredarnas sätt att uttrycka sig. Det som den ena utredaren säger övertygar nämnden, och det som den andra utredaren säger övertygar också nämnden, men de båda utredarna kan ha begagnat helt varierande ordval. Nämndens erfarenhet gör dock att den ganska snabbt kan väga det ena uttalandet mot det andra.

Skulle en så omfattande behandling av varje ärende göras som herr Dahlén tydligen önskar med en personlig inläsning av varje ledamot utan föregående föredragning med möjlighet att ställa frågor, då skulle vi sannolikt få en ännu mer besvärande ärendebalans. Det har varit en väldig press på vapenfrinämnden och dess personal att så snabbt som möjligt ändra på detta förhållande. Herr talman! Jag har bara velat peka på några praktiska ting, och jag avser inte att gå in på den ytterst besvärliga bedömningen av känslor och stämningslägen som i detta sammanhang kan uppstå. Jag har velat deklarera att den erfarenhet som sporadiska besök i nämnden har givit mig ger mig anledning att lugna herrarna. Jag vill framhålla att nämndens ledamöter sannerligen är besjälade av viljan att slå vakt om rättssäkerheten. Vi gör inte någon åtskillnad på den ena eller den andra. Att sedan förmågan i något sammanhang kan brista, och att kritik — berättigad och positiv — kan vara välgörande för den fortsatta handläggningen, det är jag medveten om.

Herr talman! Jag trodde att vi skulle kunna undgå sådana där mycket vanliga debattknep som detta att påstå, när ett visst förhållande kritiseras, att kritiken riktas mot människor som har att fullgöra sitt uppdrag. Mot bakgrunden av det debattricket vill jag säga att jag hade hoppats att mitt inlägg skulle upp fattas som några mycket allvarliga frågeställningar: 1) Är bestämmelserna riktigt utformade? 2) Är den administrativa praxis som nu tillämpas lämpligt utformad, så att vi kan tillgodose rättssäkerhetssynpunkterna i största möjliga utsträckning? Det är en enkel sammanfattning av vad jag förde fram. Det är däremot alldeles för enkelt att säga: Det där innebär kritik mot herr Dahléns riksdagskolleger!

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig, om jag är beredd att låta utfärda klarare bestämmelser beträffande beslutanderätten i fråga om anordnandet av teaterföreställningar i skolan samt rekommendationer till de statsunderstödda teatrarna om samråd inför planeringen av skolteaterverksamhet. Det ankommer i första hand på rektor och lärare att svara för den egent liga pedagogiska verksamheten. Häri ingår t.ex. även att ge eleverna möjlighet att följa en teaterföreställning på skolarbetstid. Jag vill dock erinra om att frågan om anordnande av teaterföreställningar även kan ha en ekonomisk aspekt. Där så är fallet är det de kommunala skolmyndigheterna själva som avgör beslutsordningen. Det statliga stödet till olika teatrar utgår i princip utan särskilda villkor i vad avser teaterverksamhetens utformning. Det är således teatrarna själva som har ansvaret för i vilken utsträckning man vill satsa på barnoch ungdomsteater liksom utformningen av denna. I den mån statliga insatser behövs i rådgivande syfte ankommer det på teateroch musikrådet att medverka. Rådet har den 1 juli 1970 anställt en särskild barnteaterkonsulent som enligt vad jag anförde i årets statsverksproposition har till uppgift att främja teatrarnas arbete inom barnoch ungdomsteaterns område, bl.a. genom att söka utveckla = barnteaterrepertoaren och främja samarbetet med skolmyndigheterna.
Herr talman! Låt mig omedelbart, för undvikande av varje missförstånd, slå fast att jag finner det mycket glädjande att intresset för barnoch skolteaterverksamheten ökat så pass markant som den gjort på senare år. Skolteatern fyller en viktig funktion i själva skolarbetet. Det gäller inte minst den mera aktiviserande form, med en upplösning av den skarpa gränsen mellan skådespelare och publik, som blivit. allt vanligare. Skolteatern är säkerligen också av stor betydelse när det gäller att åstadkomma en breddning av teaterintresset i stort, i varje fall på litet längre sikt. Det har emellertid uppstått konflikter om teaterrepertoaren på åtskilliga platser. I vissa fall har teatergrupper på ett till synes pockande sätt krävt att få framföra pjäser, som man inom skolan av olika skäl ansett vara olämpliga, t.ex. att de inte varit riktigt avpassade efter elevernas mognadsnivå eller ansetts motverka de syftemål skolan har att verka för i stort. Jag skall inte falla för frestelsen att plocka citat ur kontroversiella skolpjäser, även om det skulle kunna bli en nog så pikant citatsamling, utan hålla mig på det principiella planet. Men jag vill ändock för att ge någon konkretion åt problematiken anföra ett enda exempel. I en omdebatterad skolpjäs framförs varning för, som det heter, sådana som snackar som våra föräldrar. ”Lyssna inte på dem, tro inte på dem och gå inte på sådana där enkla trick som när de snackar om sin erfarenhet!” Det är de råd som man vill ge eleverna på lågoch mellanstadiet. En föräldraförening tyckte att det inte behövdes några sådana råd och att skolteatern inte behövde ge någon extra uppmaning att ifrågasätta dessa auktoriteter. Lärarna ansåg att det inte gärna kunde vara skolans uppgift att skapa söndring mellan barn och föräldrar och mellan barn och skola. Det är mot bakgrund av dessa förhållanden och den oklarhet beträffande beslutsrätten som råder som jag har ställt min fråga, och jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag har desto större anledning att göra det som det innebär ett klart besked om att beslutet skall fattas inom skolan. Jag skulle låta mig nöja med detta besked, om det inte nyligen utkommit en bok som säger någonting annat. Boken, som heter ”Barnteater — en klassfråga”, har för övrigt kommit efter det att jag ställde min fråga. I boken citeras ett yttrande av utbildningsministern i radions telefonväktarprogram. På frågan om vem som skall avgöra repertoaren för skolans uppsökande teater svarade utbildningsministern så här för ett år sedan: ”De konstnärligt ansvariga skall få bestämma vilken teater som spelas i skolan samtidigt som man måste skapa förutsättningar för att det finns rimligt utrymme för skilda åsiktsriktningar. Men en pjäs skall inte utestängas för att den är politiskt obekväm.” Med tanke på att det nu kan bli risk för ytterligare missförstånd vore det värdefullt om utbildningsministern här ville ta avstånd från detta yttrande. Jag skall gärna betrakta det såsom ett förhastat uttalande av en purfärsk utbildningsminister som överrumplades i ett telefonväktarprogram. Vissa teatergrupper har talat om censur och bojkott, när skolan tackat nej till ett erbjudande om en teaterföreställning. Utbildningsministerns svar innebär självfallet att det är helt obefogat att tala om censur och bojkott i sådana sammanhang. Det skulle vara värdefullt att få ett statsrådsord även på den saken.
Herr talman! Jag har precis samma uppfattning som jag gav uttryck för i den radiointervju som här åberopas. Jag skall gärna i tre principer konkretisera hur jag menar att man måste se på detta problem. För det första svarar rektor och lärare för den pedagogiska verksamheten i skolan. Där är det enligt min uppfattning — säkerligen delas den av de flesta — önskvärt med teaterverksamhet såsom en del i denna pedagogiska verksamhet. Detta är alltså den första princip jag vill ange. För det andra får teaterverksamheten ett betydligt statligt stöd. En grundläggande princip för detta stöd är att staten inte uppställer några villkor som hotar den kostnärliga friheten. Däri ingår vad jag antydde i mitt svar i radiointervjun, nämligen att en pjäs inte får censureras eller påverkas i något avseende även om den råkar vara politiskt obekväm. För det tredje kan viss rådgivande verksamhet vara befogad. Det är väl närmast detta som den framställda frågan avser. Den rådgivande verksamheten bör emellertid äga rum via teateroch musikrådet, och sedan en tid tillbaka finns en barnteaterkonsulent anknuten till rådet. Det betyder att från denna hösttermin finns förbättrade förutsättningar för kontakter med skolmyndigheterna.

Självfallet får därvidlag inga politiska bedömningar göras beträffande pjäsen, och den får naturligtvis inte stoppas därför att den framför en åsikt som till äventyrs inte delas av en skolstyrelse eller en rektor.
Herr talman! Jag är rädd för att mitt erkännsamma tack var något förhastat. Jag tyckte att svaret gav ett klart besked på den fråga som jag hade ställt, men statsrådets senaste inlägg reducerar detta klara besked till den oklarhet som jag ville ha undanröjd. Vi kan ändå inte komma ifrån att det definitiva beslutet skall fattas av någon inom skolans värld: rektor, skolchef eller skolstyrelse — vilken av dem som gör det kan spela mindre roll — och det är på den punkten som jag skulle vilja få ett klart besked. Statsrådet Carlsson motsade sig själv i sitt senaste yttrande. Det är här inte bara fråga om politiska bedömningar, utan det kan också vara fråga om be dömningar som hänger samman med förhållandena vid en skola. Det kan finnas skolor där det råder ovanligt stor oro och där man fördenskull finner det olämpligt att spela en pjäs som man menar skulle verka uppskärrande. I andra skolor kan det vara mycket lämpligt att uppföra samma pjäs. Frågan är alltså: Vem är det som i sista hand fattar beslutet? Jag återkommer också till min andra fråga: Om en teatergrupp erbjuder sig att spela en pjäs och skolan tackar nej, är det befogat att kalla detta för bojkott eller censur? Ytterligare en fråga: Menar utbildningsministern att skolan skulle vara skyldig att ange ett motiv för att den tackar nej?
Herr talman! Jag får tydligen ytterligare precisera vad jag uppriktigt sagt själv tycker är ett ganska enkelt problem. För det första skall teatrarna själva bestämma utbudet. Det får under inga förhållanden komma in en styrning i det avseendet. Då är vi ute på principiellt ytterligt farliga vägar. För det andra avgör rektor och lärare om eleverna kan få ledigt för att se en pjäs som man anser sig kunna uppföra. Självfallet kan inte en teatergrupp tvinga sig in i skolan. Men därför att en pjäs — och det var den saken som jag ville understryka — råkar driva en politisk tes som eventuellt någon inom skolan inte tycker om så är detta inte ett tillräckligt skäl för att stoppa den. För det tredje. Om det krävs pengar, måste skolstyrelsen träda in och ta ett ekonomiskt ansvar. Jag tycker att detta är tämligen enkelt och klart. Om man inte vill tumma på någon av de avgörande principer som vi tidigare har varit överens om, blir det ännu enklare. Min motfråga till herr Richardson är: Vill herr Richardson verkligen göra avsteg på någon av de här punkterna?
Herr talman! Nej, jag tror att vi börjar komma fram till klarhet på denna punkt. Det är alltså skolan som bestämmer. Däremot kan jag inte finna att det skulle vara på något sätt fel att en skola skulle uttrycka önskemål om en viss teaterföreställning, på samma sätt som Teatercentrum fungerar genom att leverera pjäser som har blivit beställda. Den väsentliga frågan är alltså klarlagd. Det är inom skolan som beslutet fattas, och det finns inget som helst fog för att tala om bojkott eller censur, om skolan skulle tacka nej till ett erbjudande.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill lämna en redogörelse för erfarenheterna av den nya studieordningen vid universiteten, framför allt i vad mån det gäller de uppnådda studieresultaten och möjligheterna att följa den uppgjorda studieplanen. Herr Kaijser har vidare frågat om utbildningsministern observerat de svårigheter att fullfölja studieplanerna som framkommit framför allt inom språkstudierna men även inom andra ämnen samt om han kan ge någon förklaring till hur dessa svårigheter uppträtt och huruvida han ämnar vidta några åtgärder med anledning av dem. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Universitetskanslersämbetet har nyligen i en skrivelse till universiteten m.fl. sammanfattat = utbildningsnämndernas redogörelser för studieresultat vid de filosofiska fakulteterna läsåret 1969/70 avseende studiekurser inom utbildningslinjernas första avdelningar. Genomströmningen ligger under de av statsmakterna angivna riktpunkterna, men med hänsyn till de i utbildningsnämndernas rapporter redovisade initialsvårigheterna kan studieresultaten för aktiva heltidsstuderande inom de allmänna utbildningslinjerna under läsåret 1969/70 enligt universitetskanslersämbetets mening sägas vara på det hela taget relativt tillfredsställande. I detta sammanhang gör universitetskanslersämbetet en jämförelse med en undersökning som gjordes år 1966 inom universitetskanslersämbetet och som avsåg studieresultat för nybörjarna i ämnena matematik, engelska och statistik höstterminen 1963. Enligt ämbetet tyder jämförelsen på att en förbättring av studieresultaten inträffat. Vissa metodiska olikheter mellan den tidigare undersökningen och de nu aktuella redovisningarna omöjliggör enligt ämbetets mening exakta jämförelser. Allmänt kan dock sägas att det i matematik inte synes ha skett några nämnvärda förändringar av utbildningsresultaten, medan det för engelska och statistik inträffat en markant förbättring. Enligt den tidigare undersökningen hade nybörjarna höstterminen 1963 i dessa ämnen inte ens efter fyra terminers studier uppnått två betyg i samma utsträckning som nybörjarna höstterminen 1969 klarat 40 poäng vid början av den tredje terminen, framhåller universitetskanslersämbetet. Många av de problem som förelegat under den nya studieordningens första år är av pedagogisk karaktär. Detta är inte problem som är specifika för den nya studieordningen vid filosofisk fakultet, utan generella utbildningsproblem. Dessa problem bör angripas på grundval av universitetspedagogiska ut redningens arbete och inom ramen för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det är naturligt att en stor reform som den nya studieordningen vid universitetens filosofiska fakulteter inte kan genomföras helt friktionsfritt. Vid alla reformer måste man räkna med vissa övergångsproblem, innan man funnit formerna att möta de nya kraven och de nya möjligheterna. Detta kan inte användas som argument mot reformerna; dessa problem av övergående art måste i så fall ställas mot de problem av kvarstående natur, som skulle mött om det gamla systemet behållits. För utbildningsväsendets vidkommande gäller dessutom, att dess arbetsvillkor hela tiden påverkas av förhållandena i samhället, något som i vår föränderliga tid innebär ständiga krav på förnyelse — med de problem som följer härav.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Moberg få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Jag tycker inte att svaret var särskilt givande. Även om en debatt i denna kammare i dag kommer en smula post festum, eftersom det fördes en fem timmar lång debatt om utbildningsfrågor i andra kammaren i går, skall jag ändå säga några ord med anledning av svaret. Det finns faktiskt i svaret två uppgifter som kan tydas som ett erkännande av att allt inte är riktigt som det skulle vara. Den ena uppgiften är att genomströmningen — det är ett hemskt ord som uttryck för det högsta målet för akademisk undervisning — ligger under de av statsmakterna angivna riktlinjerna. Den andra uppgiften är att den nya studieordningen inte kan genomföras helt friktionsfritt. I övrigt andas svaret i stort sett belåtenhet. Studieresultaten har förbättrats, sägs det, inom ämnena matematik, engelska och statistik vid en jämförel se mellan höstterminerna 1963 och 1969. I fråga om engelska och statistik har det, förklaras det, inträffat en markant förbättring, eftersom studenterna 1963 inte ens efter fyra terminer klarade av två betyg i samma utsträckning som de nuvarande studenterna efter två terminer uppnår 40 poäng. Men, herr statsråd, såvitt jag kan förstå var kurserna 1963 och 1969 olika. Har herr statsrådet varit alldeles döv och blind för alla uppgifter vi fått under de senaste månaderna — vilka också diskuterades i går — som gett vid handen att studenterna inte kunnat följa den uppsatta studietakten och att detta gäller inom många olika ämnen? Dessa uppgifter har också visat hur många studenter som övergivit universitetsstudierna och hur många som är oroliga för den utspärrning mellan den tredje och fjärde terminen som nu enligt bestämmelserna för första gången skall företas efter den nya ordningens införande, dvs. i mitten av januari 1971. Det är i fråga om många olika ämnen som man har klagat. Det gäller språken, som vi alla vet. Jag tycker att det borde vara angeläget för statsrådet att begrunda de exempel som redovisades av universitetslektor Granberg i Uppsala för sex veckor sedan och som omnämndes av herr Källstad i går. Vad betyder det att nästa skolgeneration skall ha lärare med den kvalitet som dessa prov ger anledning att befara? Det har också förekommit klagomål beträffande matematik, historia och nationalekonomi. I det sistnämnda ämnet har upp till 60—70 procent av dem som undergått skrivningsprov inte klarat dessa, och det har varit en försämring i förhållande till föregående termin. Detta var bara några exempel. Det är olika inom olika ämnen, och det är också olika inom samma ämnen vid olika universitet. Visst är studenterna oroliga för den utspärrning som hotar dem nu i januari eller senare i vår. Man klagar över att inga fixa kriterier för dispens från utspärrning ännu har utarbetats centralt. Det verkar som om universitetskanslersämbetet menar att några dispenser inte skall förekomma. Vem skall sköta utspärrningen för dem som läser delade kurser? Det har sagts både från lärare och studenter i litet olika formuleringar, att studenterna fått fungera som försökskaniner och att det därför är ganska naturligt att de inte har kunnat arbeta tillfredsställande efter systemets intentioner. Jag har alltid tyckt att utspärrning från universitetsstudier är ett skrämmande perspektiv, och jag opponerade mig däremot när systemet diskuterades här i kammaren på sin tid — det var 1965, om jag inte missminner mig. Jag förstår väl att studenterna inte vill att det skall bli någon utspärrning i vår, att de önskar få reda på villkoren för utspärrning, möjligheterna att få dispens och syftet med utspärrningen samt att de önskar att man undersöker andra möjligheter, alternativa lösningar, som kan befria från utspärrningens fallbila. Hur skall det förresten gå till? Kan man sätta vakt som hindrar utspärrade studenter från att smyga sig in i föreläsningssalar och undervisningsrum, där listor aldrig cirkulerar och där namnupprop aldrig görs? Jag tror att statsrådet har stora möjligheter att vinna gehör inom vida kretsar av studenter genom att besvara de frågor som studenterna oroligt ställer i dessa dagar och ge dem ett auktoritativt besked. Det finns möjlighet att göra detta här, nu, och det skulle hälsas med stor tillfredsställelse, det är jag övertygad om. Studenterna väntar på att få veta något om allt detta. Låt dem få veta vad de önskar få veta. Man kan också fråga sig varför denna situation uppkommit. Varför har så många studenter det så besvärligt? Det kan bero på framför allt två saker: på de grundkunskaper de fått i skolan och på den undervisning de får vid universiteten. Jag vill gärna säga att mycket av den undervisning som lämnas vid universiteten är bra; föreläsningar, där auditoriet är visserligen mycket stort, men där kontakten ändå förefaller vara ganska bra, och gruppundervisning i små grupper med oftast mycket god handledning. Men all annan undervisning är kanske inte så lyckad. Jag återkommer till det. Herr Ohlin sade i går att studenterna under den första terminen ofta har svårt att anpassa sig till undervisningen, men att det sedan kan gå mycket bra när de har studerat någon tid och kunnat leva in i universitetsmiljön. Han uttalade sig på grundval av sin mångåriga erfarenhet som lärare för studenter. Jag minns också erfarenheten från min första studietid. Nästa höst är det 50 år sedan den började. Nu är ämnena ofta så uppdelade, kanske i pass på tre veckor med ett betydande kvantum litteratur att läsa in. Så följer tentamen, skriftlig, på några timmar, lika efter varje pass. Det är hets och jäkt och oro inför varje tentamen. Systemet med ämnena styckade i smådelar och med täta tentamenskontroller ger inte bara stress, utan det är också ett mycket diskutabelt sätt att läsa in ett ämne. Den litteratur som skall läsas in till varje pass är noga angiven, och skrivningarna har ofta frågor som går ut på att kontrollera att just de föreskrivna böckerna har lästs. Det ger inte stora möjligheter och stimulerar inte till att skaffa sig fördjupade kunskaper eller att begrunda ämnet i dess helhet. Det har man ofta inte tid till. Herr Ohlin anmärkte i går på att medan man i skolan gör kursvalet allt friare, gör man studiegången vid universiteten allt fastare. fasta studiegångarna är för mig mycket osympatiska ting. Det finns dock alltjämt originella genier som har svårt att följa de alltför noga utstakade vägarna men som man ändå måste kunna ta vara på. Jag hoppas att det också i framtiden skall kunna finnas sådana genier bland våra studerande och att man skall kunna ge dem sådana studiemöjligheter att samhället kan få glädje av dem och att man skall kunna göra detta på ett tidigt stadium i deras studier. Mycket av den litteratur man skall läsa är efemära debattböcker med begränsat värde. De säljs också oftast av studenterna när dessa fullbordat det avsnitt där böckerna skall läsas. Man har skäl att undra hur länge kunskaperna från det passerade avsnittet hänger kvar. Hur länge blir de här hastigt inpluggade små sektorerna av det stora ämnet verkligen kvar som en levande kunskap? Jag tror att man skulle få mindre stress, mera lugn och sannolikt också större kunskaper om man fick större avsnitt med längre tid att läsa och t.o.m. större partier att tentera på, detta för att få en bättre överblick över det ämne man skall läsa. Dessa synpunkter har jag också hört från uiversitetslärare som tycker att det varit besvärande att pröva eleverna i så små sektorer varje gång och som inte alls är övertygade om att eleverna får den önskade överblicken över ämnet. Det kanske också någon gång skulle vara trevligt med en personlig kontakt med en lärare under en tentamen också på de låga stadierna, även om jag förstår att detta kan vara svårt med den kvantitet av studenter som det där gäller. Jag tror dock att dessa kunskapsprov skulle kunna ske i lugnare former, utan den spänning som skrivningarna ofta ger med den isolering som då råder, utan möjlighet till associationer som kan lockas fram av en lärare. Det vore, anser jag, bättre om dessa tentamina kunde ske utan den hets som Sskrivningarna onekligen medför. Det finns också seminarier, en god och beprövad undervisningsform. De är ofta den enda obligatoriska kursdel som ingår i ett ämne. Allt annat kan man läsa in själv, men diskussionerna på seminarierna skall man vara med om för att där supa in doften av ämnet. Men varför satsar man så hårt på s.k. diskussionsseminarier, som oftast blir en form av tyckande, där de flesta som yttrar sig i diskussionen inte vet mer än en anings aning om det ämne som avhandlas? Den riktiga principen är väl här som annars att man skall lära sig att man icke skall diskutera en fråga utan att veta något om den, men den principen hör man sällan hävdas under dessa seminarier. Jag förstår väl den student som verkligen ville lära sig något på dessa timmar och som därför menade att detta var den mest bortkastade tid som han haft under sina studier. Han ville lära sig något under den använda tiden, och det tyckte han inte att han fick. Dessa diskussionsseminarier kan enligt min uppfattning också ha en annan effekt. De kan ge studenterna den föreställningen att det inte är så noga med de faktiska kunskaperna i andra delar av ämnet heller. Jag tror att hetsen med de täta skrivningarna, omöjligheten att samla sig till överblickande sammanfattningar av ämnena, kan bidra till att göra studierna svårare, även om avtenterandet av små avsnitt naturligtvis underlättar själva tenterandet för dem som inte är stressade varje gång. Men jag har som sagt hört akademiska lärare ställa frågan vad som egentligen kan bli kvar efter dessa snabbstudier i små sektorer. Jag tror att man kan göra en hel del för att underlätta arbetet för studenterna, även om, som jag sade från början, mycket av den undervisning som lämnas är utomordentligt bra. En annan fråga är om svårigheterna beror på de grunder som studenterna fått innan de börjat studierna vid universiteten, nämligen i grundskolan och i gymnasiet. Den frågan diskuterades ingående i går. Skolan skall dels meddela kunskaper, dels fostra eleverna till goda medborgare i samhället. Hur den lyckats i sistnämnda avseende vet vi. Vi har hört om det i televisionsdiskussioner, vi har läst om det i tidningarna. Det har sagts att det varje dag, framför allt i grundskolans högsta avdelningar, finns hundratals, somliga säger till och med tusentals, klasser där det på grund av disciplinsvårigheter inte kan bedrivas någon egentlig undervisning. En lärare har uttryckt saken ganska bra när han skrev att hela den nuvarande skolideologin är meningslös så länge disciplinen inte fungerar. Och disciplinen kan icke fungera med nuvarande ideologi! Det är alltså en ond cirkel. Vad själva studiearbetet, meddelandet av kunskaper, beträffar är det betecknande med det starka skolsociala värde som tillmäts de kollektiva arbetsformerna, särskilt grupparbetet, där klassoch begåvningsutjämning är mer angelägen än studiearbetseffektivitet. En pedagog säger: ”Skolan i sin nuvarande form och sina nuvarande arbetsmetoder är en misslyckad skapelse. Den ger inte i tillräcklig grad vare sig kunskaper, förmåga till systematiskt tankearbete eller allmän orientering, och den utnyttjar inte normalbegåvade barns förmåga att lära.” En annan pedagog säger: ”Visst kan grupparbete vara bra. Det måste vara nyttigt för eleverna att träna sig i samarbete, att samla och disponera ett material, att för andra redogöra muntligt och skriftligt. Men av alla metoder att skaffa sig kunskaper tycks grupparbete vara det mest tidsödande. De fakta som en hel klass samlar ihop under en timmes grupparbete kan en lärare i allmänhet meddela på fem minuter.” Skolan behöver reformeras i alla dessa avseenden, både när det gäller fostran och meddelandet av kunskaper. Jag kan väl, herr talman, nämna detta nu utan att därmed föregripa den diskussion om gymnasiet som följer senare i dag. Vi siktar framåt mot högre levnadsstandard för alla, stigande ekonomisk utveckling, ökat välstånd och ökad välfärd. Vi är ett litet land med begränsade resurser, även personellt sett. För ett litet land är det angeläget att kunna ta vara på begåvningarna, de vetenskapliga förmågorna. Det är förutsättningen för att vi skall kunna realisera de uppsatta målen. Inom idrotten satsar man verkligen på dem som kan något, på de skickliga, de duktiga, de som kan göra prestationer. Skall vi alldeles se bort från detta när det gäller studierna i skolan och på de lägre universitetsstadierna? Måste inte vi ta vara på dem som vill och kan nå långt, om vi skall kunna behålla den tätplats som vi tror att vi i detta avseende har i världen i dag? Det finns en kanske något lyrisk skildring av vad en verkligt god elev i skolan kan uppleva vid fördjupade studier.

Det är synd om dagens studerande ungdom att behöva känna sig som försökskaniner. Herr statsråd, försök ordna det så att de inte skall känna sig som sådana! Och lämna dem auktoritativa uppgifter om utspärrningen, dess syfte och de principer efter vilka den kommer att genomföras! Försök också att ordna det så att de nuvarande besvär ligheterna bara kommer att vara Öövergångssvårigheter vid passerandet till den nya ordningen! Jag hoppas att det är Öövergångssvårigheter, men jag är rädd för att övergångstiden kan bli lång.